Fru talman! Låt mig först få gratulera Bo Lundgren till de nya arbetsuppgifterna. Jag har inte haft tillfälle att göra det tidigare. Jag vill också tacka för svaret, som jag dock inte tycker gav några konkreta besked om hur bostadsproduktionen skall kunna upprätthållas. Skälet till min fråga är de prognoser som lämnats av bl.a. byggentreprenörerna om en nedgång av nyproduktionen med 30 % under 1992. Den beräkningen gjordes innan regeringen lämnade sin bostadspolitiska proposition. Regeringens förslag om att riva upp räntelånesystemet skapar oro och osäkerhet, eftersom regeringen inte, liksom Bo Lundgren redovisar i sitt svar, kunde presentera något nytt system. Det får branschen vetskap om först någon gång under nästa år. Vem vågar då, Bo Lundgren, bygga nytt när man inte känner förutsättningarna? Osäkerheten dämpar bostadsproduktionen ytterligare. Som om inte detta räckte, kom den kraftiga reduktionen av investeringsbidraget, bibehållandet av den s.k. räntebidragstrappan, sämre lånevillkor för allmännyttiga bostadsföretag samt att garage inte får räknas in i låneunderlaget efter den 1 maj nästa år. Detta höjer kostnaderna kraftigt i nyproduktionen -- ja så kraftigt att Byggmästareföreningen talar om en neddragning av produktionen med ungefär en tredjedel. Egentligen bör alla projekt som kan stoppas, stannas upp. Om dessa profetior slår in, skulle det ge en nyproduktion på 20 000--25 000 nya bostäder nästa år. Det är en katastrof för sysselsättningen och ett slag mot bostadsförsörjningen. Jag upprepar därför min fråga. Vad avser regeringen att göra för att motverka detta ras i bostadsbyggandet?

Fru talman! Jag noterar att Bo Lundgren inte vill ge några besked om vilka åtgärder man i nuläget vill sätta in för att motverka den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet. Bo Lundgren talar om behovet av fasta spelregler. Detta samtidigt som regeringen ger sig in i att söka förändra ett finansieringssystem utan att veta vad som skall göras i stället. Det är motsatsen till fasta spelregler. Det är något som skapar osäkerhet och som gör att branschen inte vågar sätta igång med byggandet. Bo Lundgren talar om regler som inte belastar hyresgästerna. Det är precis det som de förslag regeringen har lagt gör i så stor utsträckning. En nybyggd trerumslägenhet kommer, om regeringens förslag genomförs, att i förhållande till räntelånesystemet öka månadskostnaden för den boende med 1 500 till 1 700 kr. Det är allt annat än att inte belasta hyresgästerna.

Fru talman! Det var en bostadspolitik som kunde förse oss med de bostäder som vi behövde och få i gång en nyproduktion som gjorde att köer kunde betas av. När regeringen genom olika åtgärder gick in och bromsade överhettningen gav bostadspolitiken också en kostnadsutveckling under åren 1989--1990 som innebar att kostnadsökningen för byggandet hamnade i nivå med inflationen. Jag vill än en gång upprepa: Bo Lundgren väljer att skriva historia och inte att nu försöka tala om vad han vill göra för att klara bostadsförsörjningen. Det var den uppgiften som Bo Lundgren hade att redovisa här i dag.

I regeringsförklaringen utlovas en omläggning av familjepolitiken. Omläggningen skall ske i flera steg. I ett första och omedelbart steg sägs bl.a. att statsbidragsreglerna skall ändras så att bidrag även utgår för dagbarnvårdarnas egna barn.
Fru talman! Det största hotet mot byggmaterialindustrin är en fortsatt slapp och felaktig ekonomisk politik. Det finns då ingen chans för svensk industri att kunna konkurrera. Vi skulle få en fortsatt utslagning av industrin inom olika branscher. Detta är ohållbart. Vi måste nu inrikta oss på att få tillväxt i ekonomin. Vi kan då inte, som jag tidigare sade, låta kortsiktiga styråtgärder ersätta det som är långsiktigt nödvändigt för att få svensk ekonomi i balans och även få tillväxt i ekonomin.
I regeringens proposition 1991/92:65 framlägges inte något sådant förslag. Som skäl anges det nuvarande samhällsekonomiska läget. När under mandatperioden kommer reformen att genomföras?
Detta är den avgörande och viktigaste förutsättningen. De problem som i dag finns inom byggsektorn och byggmaterialindustrin är orsakade av brister i den tidigare regeringens ekonomiska politik.

Fru talman! Roland Larsson har frågat mig om när under mandatperioden statsbidragsreglerna för barnomsorg kommer att ändras så att bidrag utgår även för dagbarnvårdarnas egna barn. I propositionen om valfrihet i barnomsorgen uttalade jag att jag i nuvarande samhällsekonomiska läge inte är beredd att föreslå ett genomförande av en sådan reform. I propositionen framhölls att förutsättningarna också kan komma att förändras av vad som kommer fram av det arbete som bedrivs i den kommunalekonomiska kommittén. Om bidragen till kommunerna blir mer generella kommer statens roll i framtiden att bli en annan än i dag. Regeringen har därefter i propositionen Jag kan i dag inte precisera den tidpunkt när regeringens olika åtgärder skapar ekonomiskt utrymme för den reform Roland Larsson efterfrågar.

Fru talman! Först och främst är det naturligtvis riktigt som Roland Larsson säger, att det inte är uttryckligen sagt att det görs förbehåll för den samhällsekonomiska utvecklingen när det gäller den här reformen. Likväl måste regeringen för varje reform som man vill genomföra och som kostar pengar naturligtvis ta hänsyn till det samhällsekonomiska läget. Det är vad regeringen har gjort. Den här reformen skulle kosta en halv miljard för staten och sannolikt drygt samma belopp för kommunerna, alltså sammantaget 1 miljard kronor. Det är regeringens bedömning att vi inte har råd att genomföra en så dyrbar reform, när vi samtidigt skjuter upp barnbidragshöjningen och vidtar en hel del andra politiska åtgärder som inte enbart har rönt applåder. När vi har räknat på kostnaderna för denna reform har vi utgått bara ifrån de dagbarnvårdare som i dag är verksamma och som tar hand om egna barn i hemmet. Om verksamheten expanderar, blir det naturligtvis dyrare. Utgångspunkten har varit att de dagbarnvårdare som i dag får betalt för att vårda egna barn skall få betalt också i fortsättningen. Då blir kostnaden 1 miljard kronor.

Fru talman! Jag förstår inte riktigt Roland Larssons sätt att resonera. Jag utgår ifrån att om staten gick ut och sade att man är beredd att utge statsbidrag till dagbarnvårdares egna barn, skulle det uppstå ett väldigt tryck på kommunerna att också betala kommunala bidrag till denna verksamhet. Kommunerna skulle få svårt att stå emot om dagbarnvårdarna begärde att få betalt också för de egna barnen. Jag är övertygad om att detta mycket snart skulle medföra en utgift både för staten och för kommunerna. Vi har alltså inte räknat med någon expasion av denna verksamhet, utan vi har räknat på den befintliga verksamheten, som kostar 1 miljard kronor. Jag håller med Roland Larsson om att denna reform skulle kunna bli mycket dyrare än så, men vi har räknat på den minimala kostnaden som naturligtvis handlar om vad de dagbarnvårdare som finns i dag skulle få betalt för att ta hand om sina egna barn.

Fru talman! Vi har räknat på dagbarnvårdare som ser efter sina egna barn, och det är också vad som har diskuterats i propositionen -- det finns alltså ett antal dagbarnvårdare som vårdar egna barn i hemmet. Kostnaden för att betala ut statsbidrag också för dessa barn ligger på ungefär 1 miljard kronor. Om staten ansåg att man hade råd att genomföra reformen, skulle trycket på kommunerna bli utomordentligt starkt. Jag utgår ifrån att om staten skulle fatta ett sådant beslut, så blev det inte bara en statlig utgift på drygt 400 milj.kr., utan det skulle också medföra en kommunal utgift på mer än så. Den samhällsekonomiska kostnaden skulle sammantaget bli 1 miljard. När det gäller angelägenheten av denna reform har Roland Larsson och jag samma uppfattning, men inte ens angelägna reformer kan genomföras om man inte har tillräckligt med pengar, och tyvärr har vi inte det just nu.

Fru talman! Jo, kommunerna skulle naturligtvis drabbas i samma omfattning som staten. De skulle också drabbas i samma takt som trycket på statsbidragen uppstår. Jag skall inte fortsätta denna diskussion, utan jag vill avsluta denna lilla debattrunda med att än en gång tacka regeringen för att den ändå har slagit fast denna princip. Jag hoppas att den så snart som möjligt går att genomföra i praktiken, tillsammans med övriga angelägna och mycket bra åtgärder som man redan har beslutat om och avser att genomföra.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat mig om regeringen avser att kompensera bl.a. vissa låginkomstpensionärer och handikappade för de relativt sett kraftigt ökade kostnaderna för sociala kontakter per telefon. Frågan är ställd med anledning av att televerket höjer priset på vissa telefonsamtal. Televerket kommer att minska den geografiska telefonindelningen från nuvarande fem avståndszoner till tre avståndszoner. Det kommer därför att på många orter i landet bli billigare att ringa. Det dyraste rikssamtalet under lågtrafiktid som i dag kostar 66 öre per minut kommer med den nya telefonindelningen att kosta 51 öre per minut. Samtidigt tar televerket hänsyn till befolkningstalet när den nya zonindelningen skapas. Detta innebär att man minskar ytan på zonerna i Stockholmsområdet. Detta skapar en större rättvisa mellan befolkningstäta områden, som nu har mycket låga telefonkostnader på grund av sina korta avstånd, och mer glesa befolkningsområden, som nu på grund av sina långa avstånd har relativt sett dyrare telefonkostnader. Den samlade effekten på telefonkostnaderna för enskilda beror således på fördelningar mellan lokalsamtal, regionalsamtal och rikssamtal. Enligt televerket är fördelningen mellan lokalsamtal, regionalsamtal och fördelningen mellan lokalsamtal, regionalsamtal och rikssamtal för pensionärerna densamma som för befolkningen i genomsnitt. Televerket räknar inte med att utvecklingen av telefonkostnaderna i fortsättningen totalt sett ska överstiga utvecklingen av nettoprisindex. Som aviserats i regeringsförklaringen kommer regeringen att göra en bred kartläggning av pensionärernas levnadsvillkor för att få ett bra underlag till förbättringar för de sämst ställda pensionärerna. Någon särskild kompensation som motiveras av de ändrade teletaxorna är däremot inte aktuell.

Herr talman! Thage G Peterson har frågat om hela regeringen delar min uppfattning om presstödet. Frågan föranleds av en TT-intervju med mig nyligen. Frågan om presstödets omfattning under budgetåret 1992/93 bereds för närvarande inom regeringskansliet. Regeringens förslag kommer att redovisas i budgetpropositionen i januari 1992.

Herr talman! Thage G Peterson behöver inte undervisa mig i hur man uppträder som regeringsledamot. Jag har några års erfarenhet av det tidigare. Och jag är faktiskt inte alldeles säker på att denna TT-intervju är rätt återgiven. Däremot är det helt klart att jag har sagt att frågan om presstödet kommer upp till behandling under budgetberedningen. Däremot vet alla, och även Thage G Peterson, att svaret på sådana beredningar ges just när budgetförslaget läggs fram i januari månad. Sedan är det inte någon hemlighet som vi behöver stå här och hymla om att socialdemokrater och centerpartister i denna kammare under åratal har åstadkommit kraftiga ökningar av presstödet, framför allt när det var högkonjunktur också hos pressen. Man gick t.o.m. utöver den tidigare regeringens förslag i budgetarna. Moderaterna och vi i folkpartiet har däremot velat vara litet mer återhållsamma. Jag är också medveten om pressens ställning i dag under den rådande lågkonjunkturen och de ekonomiska bekymmer som vi över huvudet taget har i landet. Det är intressant att notera att det är ganska många tidningar som går med ganska stora förluster trots presstödet och som kommer att ha bekymmer och hotas av nedläggning även om vi skulle behålla presstödet i dess nuvarande omfattning. Men självklart skall vi ta hänsyn till den aktuella situationen för pressen när vi bestämmer presstödets omfattning för nästa budgetår.
Herr talman! Nu säger Birigt Friggebo att hon inte är helt säker på att TT-intevjun är helt rätt återgiven. Jag tycker möjligen att Birgit Friggebo borde ha påpekat detta i svaret till mig. Jag har själv många gånger upplevt att mina intervjuer inte har blivit rätt återgivna. Jag väntade faktiskt några dagar med att ställa min fråga för att se om Birgit Friggebo skulle komma ut med någon dementi i anslutning till TT-intervjun. Det har hon inte gjort, utan det är först här i kammaren som hon säger att TT-intervjun möjligen inte är helt korrekt. Vad jag har velat åstadkomma med min fråga är att för Birgit Friggebo och regeringen få tala om att presstödet inte är vilket statligt stöd som helst, utan presstödet är ett demokratiskt stöd för att hålla demokratin levande och frisk. Det är en viktig yttrandefrihetsfråga. Det är en demokratisk rättighet att få läsa olika uppfattningar i pressen. Det vore fel att slå till mot presstödet under en lågkonjunktur. Därför har jag bett Birgit Friggebo att tänka om och lägga alla planer på att försämra presstödet i papperskorgen.
Herr talman! Tyvärr är det många poster i budgetarna som inte är vilka budgetposter som helst. De stödjer svaga människor, de stödjer kulturen, de stödjer yttrandefriheten och de stödjer våra ansträngningar för fattiga människor i andra länder. Det hindrar ändå inte att vi tyvärr måste se över olika poster i budgetarna. Detta är nödvändigt inte minst mot bakgrund av de ekonomiska strukturproblem som vi har i landet. Dessa problem har vi bl.a. därför att den tidigare regeringen vägrade att ta itu med de kratfigt ökade utgifterna i budgetarna under de gångna åren.
Herr talaman! Jag vill gärna säga att jag är öppen för att göra förändringar av presstödets struktur, för att göra det effektivare. Men jag är inte beredd att medverka till att dra ned på presstödet så att yttrandefriheten skadas, så att pressens viktiga demokratiska funktion inte kan upprätthållas, detta framför allt i en situation då vi får en allt kraftigare koncentration av våra media. Det är mycket viktigt att vi genom samarbete i Sveriges riksdag kan klara de fina och viktiga samhällsprinciper som finns bakom presstödet. Det var därför jag var så förvånad över att Birgit Friggebo kunde gå ut och med bestämdhet säga att presstödet skulle minskas. Det har också på den borgerliga sidan här i riksdagen blivit protester mot dessa planer. Jag vågar ändå dra den slutsatsen av Birgit Friggebos inlägg här att det inte skall utarbetas förslag som kommer att skada pressen, utan Birgit Friggebo har under den här veckan förhoppningsvis tänkt om.

Herr talman! Sten Söderberg har frågat mig huruvida regeringen kommer att verka för större rättvisa vid fördelningen av asylärenden mellan rättshjälpsbiträden. Det är här inte fråga om att skapa rättvisa för advokater. Det gäller att tillgodose asylsökandens intresse. Den jurist de föreslår skall förordnas som rättshjälpsbiträde om inte skäl talar emot detta. I övrigt är det fel att säga att antalet uppdrag i utlänningsärenden är koncentrerat till en viss krets av jurister. Biträden utanför storstäderna förordnas i större utsträckning nu än tidigare. Detta hänger samman med invandrarverkets decentralisering och den nya förläggningsorganisationen. Geografiska aspekter beaktas i allt fler fall än tidigare. Carlsund, som är en utredningssluss, placerar de asylsökande som inte är föremål för omdelbar verkställighet på förläggningar i Norrland. Detta innebär att de jurister som förordnas i dessa ärenden normalt också kommer från denna region. Invandrarverket har dessutom den ambitionen att sprida uppdragen till ett större antal jurister som anmält önskemål om att förordnas. Jag kan nu inte se något skäl till att vidta några särskilda åtgärder med anledning av Sten Söderbergs fråga.

Herr talman! Ja, det kan tyckas att det är fråga om många -- om det nu är rätt. Jag har inte låtit undersöka denna advokat som omtalades i Ekosändningen. Men man skall ha klart för sig att många advokater har juristbyråer med medarbetare som hjälper dem i arbetet. Som Sten Söderberg själv nämner i sin fråga, är det en uppgift för Advokatsamfundet att kontrollera om det är så att frågorna om rättssäkerhet ställs åt sidan. Jag har kunnat notera att fler ärenden hanteras utanför Stockholm. Biträdena rekryteras ofta från de platser där förläggningarna finns. Carlslund är en utredningssluss. Där förordnas inte några advokater. De kommer senare in i bilden. Låt mig kommentera en annan fråga som Sten Söderberg inledde sitt anförande med. Det gäller ett svar jag har tidigare givit i kammaren. Det svar som jag har givit är riktigt. Men det är möjligt att Sten Söderberg hade tänkt sig att ställa en annan fråga som han ville ha svar på vid det tillfället.
Herr talman! Jag hoppas att statsrådet verkar för att invandrarverket redovisar mer noggrant hur förordnandet av biträden sker. Jag har gjort noggranna undersökningar av hur advokater i Stockholm biträder invandrare som sitter på förläggningar i Norrland och tvärtom. Dessutom har jag i mitt praktiska arbete sett hur invandrarna och deras ombud har svårt att komma i kontakt med varandra på grund av avstånden. Det är ett dåligt fungerande invandrarverk. Jag tycker att vi har en bra fungerande minister men ett dåligt fungerande verk.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Det känns naturligtvis litet genant att våra sjuksköterskor och barnmorskor inte har fått en utbildning som håller måttet ute i Europa. Det är därför bra att regeringen avser att rätta till detta förhållande, där det har brustit och det redan i januari då budgetpropositionen läggs fram. I EG fanns det tidigare planer på att harmonisera läroplaner och examina för att göra dem likvärdiga och utbyttbara, men man övergav den tanken, därför att de kulturella olikheterna var för stora. Man litar nu på varandra, man respekterar och man accepterar, men med den brasklapp som utbildningsministern själv nämner, dvs. att ett mottagarland kan ställa vissa krav om det är alltför stora skillnader i fråga om utbildningens längd och innehåll. Det är just den frågan som jag är ute efter att få svar på: Hur bedömer utbildningsministern risken för att våra övriga examina, utom för sjuksköterskor, barnmorskor och apotekare, behöver kompletteras för att accepteras av EG? Förbereds det någon sådan översyn i departementet för att eventuellt komplettera våra examina?
Herr talman! Som Lars Sundin säger, kommer kraven på Sverige att öka dramatiskt, om än inte lika preciserat som i fråga om de utbildningar vi just har diskuterat, när vi tar steget in i den Europeiska gemenskapen. Jag har sagt det tidigare och säger det gärna igen, att det är få som riktigt kan göra sig en föreställning om vad det Europeiska samarbetet kommer att innebära, vilka oanade möjligheter det bär i sitt sköte, men också vilka krav det kommer att ställa på Sverige. Erasmus-arbetet är en nästan brutal påminnelse om den utbytbarhet som gäller i vårt europeiska samarbete. Om vi inte är attraktiva kommer våra studenter inte heller att få möjlighet att förkovra sig ute i Europa. Det nya Europasamarbetet öppnar alltså betydande möjligheter för Sverige till ett ökat forsknings och utbildningsutbyte. Det är viktigt att dessa möjligheter utnyttjas väl, för att Sveriges långsiktiga konkurrenskraft skall kunna stärkas. Som svar på Lars Sundins andra fråga vill jag gärna upplysa om att vi inom utbildningsdepartementet planerar bildandet av ett råd för främjandet av ett vidgat europeiskt samarbete. I detta råd skulle erfarenheter från den aktiva forskningen och utbildningen kunna spela en pådrivande roll för ett fördjupat utbildnings och forskningssamarbete med Europa. Min övertygelse är nämligen att vi, om Sverige skall kunna bli delaktigt på riktigt, måste ligga på framkanten och inte bara tvingas med i det som andra gör.
Herr talman! Jag kan instämma i allt vad utbildningsministern säger. EG ger möjligheter, men kommer också att ställa krav på oss. I det sammanhanget vill jag fråga utbildningsministern: Bör man då inte tänka på att låta Sverige få någon sorts mastersexamen? Våra högskoleutbildningar omfattar i regel tre år, och i Europa är det vanligt med fem år. En mastersutbildning på 160 poäng under fyra år skulle onekligen passa bra i detta sammanhang.
Herr talman! Ett förslag av den innebörd som Lars Sundin frågar om har just överlämnats till utbildningsdepartementet från universitets och högskoleämbetet efter en mycket nogsam beredning ute bland högskolornas eget folk. Vi bereder detta i samband med ett arbete som jag har valt att betitla Det fria universitetet och inom vars ram examensbehörighet och examenstitlar spelar en avgörande roll. Jag har som min utgångspunkt för bedömningen av mastersexamen inom ramen för detta arbete sagt, att om det kan försvara sig på kvalitativa grunder -- och jag tror att det kan det -- inom ramen för ett nytt högskolesystem får den marginella merkostnad som möjligen är förknippad med detta inte stå hindrande i vägen. Det får helt enkelt maka på sig för att få plats åt denna europeiska samordning.

Herr talman! Tack för svaret, utbildningsministern. Jag tycker att svaret andas kraftfullhet. Saker och ting är på gång. Jag skulle vara relativt nöjd om jag inte hade talat med vissa handikapporganisationer, bl.a. de unga synskadade. De är mycket bekymrade. De har nämligen haft kontakt med universitets och högskoleämbetet, och de tycker att det inte händer någonting. Högskoleprovet har kommit att bli så viktigt, eftersom det vid sidan om gymnasiebetyget är ett så viktigt urvalsinstrument. Man får inte utestänga den här gruppen av handikappade på grund av praktiska hinder. Det kan finnas problem. Redan år 1988 var unga synskadade i kontakt med skolbyrån på universitets och högskoleämbetet. Då fanns det praktiska svårigheter att genomföra det här. Nu har så mycket hänt, och som utbildningsministern påpekade finns erfarenheter att hämta från t.ex. USA. Det skall vi ta lärdom av. Jag tycker att det brådskar. Många högskoleprov har anordnats sedan de handikappade hade kontakt med högskoleämbetet. Jag tycker inte att de handikappade skall behöva vänta så mycket längre till. De är en viktig resurs och behöver ha tillgång till högre studier. Utbildningsministern säger att han nu inte tänker ta några initiativ i frågan. Jag vill betona ordet ''nu'' och fråga om utbildningsministern är beredd att skynda på om det inte händer något ganska snart. Jag förstår att sådant här också kan vara ganska kostsamt.
Herr talman! Jag kan försäkra Marianne Jönsson om att om det jag nu har redovisat inte händer kommer initiativ att tas för att handikappade skall ha samma möjligheter som alla andra att genomgå högskoleprovet. Det kan möjligen finnas skäl att påminna om vad som har inträffat efter det att högskoleprovet introducerades. Högskoleprovets vikt, betydelse och volym har blivit något helt annat än vad riksdagen en gång förutsatte. En oändligt mycket större grupp av studerande går i dag igenom högskoleprovet. Detta får till konsekvens att ett antal bekrymmer, svårigheter och praktiska överväganden har dykt upp som annars inte skulle ha blivit aktuella. Jag utgår ifrån att det är denna typ av aspekter som har medfört att åtgärderna har dröjt onödigt länge.

Jag beklagar att frågan har fått en felaktig benämning i föredragningslistan. Det kommer att justeras till protokollet.

Herr talman! Jag delar Ingela Mårtenssons uppfattning om vad man skulle ha gjort om man hade regerat för ett år sedan. Då hade jag nog också tillsatt en utredning som hade innehållit flera personer som därmed hade fått möjlighet att berika utredningsarbetet mer än vad som är möjligt i en enmansutredning. Oavsett vilka slutsatser utredningen kommer fram till är det min avsikt att se till att kulturlivet i dess helhet och andra berörda organ i samhället får möjlighet att fritt diskutera dess slutsatser. På basis av den diskussionen skall regeringen sedan lägga fram sina förslag.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag betraktar skolministerns svar som ett positivt besked till gymnasieskolorna om att utvecklingsarbetet i huvudsak kommer att få fortsätta ungefär som planerat. Det pågår just nu ett omfattande utvecklingsarbete i landets gymnasieskolor i enlighet med gymnasiereformen. Det skiljer naturligtvis mellan skolorna, men jag tror att man kan säga att det är ett sjudande utvecklingsarbete. Skolledningar och lärare är engagerade för att ge konkret innehåll åt denna reform. På en del håll planerar man att starta utbildningsprogram redan till hösten, och då måste det hela vara klart redan till våren. Det är alltså uppenbarligen bråttom. Detta har jag fått klart för mig vid besök i gymnasieskolor och vid andra kontakter med gymnasieskolor. En regering måste naturligtvis ha en viss handlingsfrihet, även sedan man accepterat förutsättningarna för ett lokalt utvecklingsarbete. Jag menar dock att det är viktigt att man tar till vara det positiva engagemang som finns ute i skolorna. Därför är det viktigt att den osäkerhet som grundar sig på moderaternas och folkpartiets tidigare åsikter om gymnasiereformen skingras. Med det svar som skolministern nu har givit anser jag att den oron borde vara skingrad. Jag hoppas att svaret skall vara en sporre i utvecklingsarbetet.
Herr talman! Jag är bekymrad att informationen kommit så sent som den gjort. Men jag är också bekymrad över att skolverket har aviserat problem med att ta fram en del av de förutsättningar som kommunerna måste ha. Man har haft ganska ont om tid under skolverkets uppbyggnadsskede, men jag har bett att få information om detta. Egentligen önskar jag att jag hade kunnat ge ett besked redan i går. Moderaternas tidigare kritik kvarstår naturligtvis delvis. Det är emellertid så att den nuvarande regeringens politik bygger på en mycket stor tilltro till det engagemang som finns och till det utvecklingsarbete som pågår. Vi har en mycket stor öppenhet för variationer och annat. Vi har också i regeringsförklaringen slagit fast vilka ramar det är som gäller. Det viktigaste för regeringen just nu är att försäkra sig om att det den skall svara för, dvs. att det kommer fram kursplaner och annat, verkligen blir gjort. Oavsett hur förändringarna skall genomföras, måste de grundas på kvalitet. Jag känner en viss otrygghet så länge skolverket inte har presterat vad man skulle. Jag tror att den 1 december satts upp som sista datum. Jag hoppas att man hinner slutföra arbetet till dess, och jag har också krävt besked av skolverket.
Herr talman! Det är självklart att dessa grundläggande dokument måste finnas. De kommer nu ganska sent -- tidsplanen för alla inblandade är ganska knapp. Vi hoppas emellertid att dessa dokument kommer så att skolledare, lärare och elever får se vad det är och hur det kan fungera. Om så inte blir fallet, får regeringen hantera den saken. Vad jag emellertid ville förvissa mig om är att regeringen inte har några planer som skulle kunna kullkasta det förändringsarbete som är på gång. Detta är någonting som Beatrice Ask direkt har i sin hand. Jag hoppas jag tolkat Beatrice Asks besked korrekt, nämligen att projektet kommer att fortsätta.

Herr talman! Åke Carnerö har frågat mig om regeringen tänker vidta några åtgärder inom skolan mot de rasistiska tendenser som han ser avspeglade i framgångar för vissa extrema högerpartier i skolvalen. Åke Carnerö har själv hänvisat till hur läroplanen hävdar vår demokratis väsentliga värden. Jag har redan tidigare i höst i den allmänpolitiska debatten markerat att regeringsförklaringens ord om människolivets okränkbarhet och den personliga integriteten inte bara får bli honnörsord. De är viktiga principer att slå fast. Och där dessa principer skall slås fast än tydligare är i det kommande läroplansarbetet. Om läroplanen görs till ett mer handfast dokument än i dag, kan den ge bra stöd och ledning för dem som arbetar i skolans vardag också i den fråga vi nu talar om. Grunden till en sådan läroplan vill jag lägga med de nya direktiv för läroplansarbetet som jag räknar med att ge inom kort. Det Åke Carnerö efterlyser är sådant som skolan skall göra redan i dag. Jag skall verka för att de nya läroplanerna inte blir mindre tydliga i denna sak. Jag vill också tillägga att man på civildepartementet avser att låta undersöka ungdomars inställning till bl.a. just rasism. Det kommer att ge en mer korrekt och rättvisande bild av våra ungdomars åsikter än de delvis helt felaktiga uppgifter som cirkulerat i pressen om hur de röstade i skolvalen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag formulerade den här frågan i förra veckan efter att ha tagit del av en del inslag i Aktuellt. Där framgick det klart att det i vårt samhälle finns grupper och organisationer med klara rasistiska inställningar. Dessa grupper drar sig tydligen inte heller för våld. Statsrådet hänvisar i svaret till läroplansarbetet. Jag är själv lärare och är naturligtvis intresserad av läroplansarbetet. På flera ställen i Lgr 80 framhålls de grundläggande demokratiska värderingarna. På ett ställe står att de vuxna skall förankra de etiska normerna i barnets egen personlighet och konkreta omvärld. Problemet som jag ser det är att man inte utgår från någon värdemätare, från en bestämd livsåskådning. Jag anser att det skulle vara till gagn för den demokratiska fostran som Lgr 80 framhåller, dvs. att man skall utgå från en klart uttalad etik. Eftersom skolan varit neutral när det gäller den fostrande rollen, har just människovärdet av eleverna inte direkt uppfattats som absolut och okränkbart. Jag vet att ordet ''okränkbarhet'' finns i läroplanen. Vad har statsrådet för synpunkt på detta?
Herr talman! Det är svårt att finna orsakerna till att vi har hamnat i denna situation. Det är trots allt de kristna värderingarna och den kristna etiken som ligger till grund för hela vårt samhälle, i varje fall i mångt och mycket. Egentligen finns det alltså en ganska tydlig förankring. Det bekymmersamma är att lärare anser att det är svårt att ta upp frågan om vad som är rätt och fel och över huvud taget att hantera livsåskådningsfrågor. Detta är någonting som vi behöver diskutera mer ingående. Det som i dag bekymrar mig litet när det gäller frågan om rasistiska tendenser är att man litet slarvigt utpekar ungdomar som beter sig illa i största allmänhet som rasister. Enligt de skolvalsundersökningar som gjorts kan man i bara 31 skolor av 370 ta reda på vad som finns bakom rubriken ''Övriga partier''. I 12 av de 31 skolorna fanns inte enda röst på något parti till höger om Ny Demokrati. De flesta röstade på Kalle Ankapartiet, AIK och annat. Det är alltså mycket diffust. Jag tror att det är viktigt att göra det som man inom civildepartementet funderar på att göra, nämligen att gå in och mer precist ta reda på vilka uppfattningar ungdomar har. Jag har nämligen en känsla av att ungdomar är mer vidsynta än vad vi tror. Även om -- det vill jag understryka -- det är fråga om väldigt få ungdomar som har hamnat på den kant där man uppenbarligen inte begriper demokratiska värderingar, är det oerhört allvarligt och skäl för skolan att fundera över hur vi hanterar det och hur vi skall förebygga att utvecklingen fortsätter.

Herr talman! Jag tror att man måste ha en klar grund när det gäller etiska frågor. Det är ju i viss mån det som man -- i alla fall om man klarar av det -- skall precisera eller föra ett resonemang kring i ett läroplansarbete. Den debatten skall vara till stöd för lärarna, och de dokument som kommer fram skall vara ett stöd för den diskussionen. Det är alltså viktigt. Jag håller delvis med om att det är svårt att undervisa i dessa frågor och att det är svårt att hantera dem. Men när det gäller de rasistiska tendenserna -- jag vill gärna komma tillbaka till det -- handlar det också om att inte alltid utgå från att det som dessa ungdomar ägnar sig åt är något genomtänkt. Det är fråga om förskräckligt mycket busliv, och det är ganska enkelt att bestämt ta avstånd från det och sätta upp precisa regler. Jag tror alltså att man skall föra den seriösa och djupare debatten och genomföra ett arbete för att så att säga grunda rätt värderingar, men vi måste också sätta mycket tydliga gränser för vad vi accepterar i fråga om uppförande bland barn och ungdomar. Gör vi inte det, får vi ett allmänt busliv som kan utnyttjas av extrema krafter. Jag är litet rädd för att det är vad som har hänt på en del håll i
Herr talman! Inte heller jag menar att man direkt skall stämpla en elev som rasist om eleven säger någonting dumt i något sammanhang. Det förekommer ju en mängd lögner i vårt samhälle som är mycket lätta att bemöta. Det viktiga är naturligtvis, och det tror jag vi är helt överens om, att samhället från alla nivåer ger klara signaler och gör det tidigt. Det står ju också i regeringsförklaringen, och det är väldigt viktigt. Jag skulle vilja återknyta till något som statsrådet tog upp, nämligen läroplansarbetet. Jag arbetar i vanliga fall på mellanstadiet. Genom tillkomsten av När man ibland pratar med de ungdomar som uttalar sig rasistiskt, förnekar en del av dem t.ex. historiens största brott under andra världskriget. Jag skulle vilja ta upp detta i samband med att vi diskuterar historielösheten. Det är ju mycket viktigt att vi kan dela med oss av den här kunskapen. Anser statsrådet att det utifrån min fråga kan vara motiverat att se över timplanen i just detta avseende?

Herr talman! Gudrun Schyman har ställt ett antal frågor till mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering av invandrare. Frågorna gäller bl.a. lagstiftning mot etnisk diskriminering och åtgärder inom skolans område. Rasism och främlingsfientlighet får aldrig tolereras. Sverige skall vara ett öppet land, präglat utav tolerans och öppenhet. Människor från skilda kulturer och med skilda livsåskådningar skall kunna leva här sida vid sida i god samverkan. Vi känner tacksamhet för de insatser som gjorts av människor från andra länder i uppbyggnaden och utvecklingen av vårt gemensamma Sverige. Främlingsfientlighet och tendenser till rasism skall bekämpas. Ytterligare åtgärder mot diskriminering av invandrare skall vidtas. Det går inte att dölja att det blåst snålare mot flyktingar och invandrare även i vårt land den senaste tiden. Runt om i Europa gör sig i dag strömningar gällande mot invandrare, främlingar och minoriteter, som kastar en starkt oroväckande skugga över en kontinent, som en gång för alla borde ha lärt utav sin egen historia. Här får ingen tiga. Var och en av oss har som medborgare i Europa ett personligt ansvar att bemöta och bekämpa dessa strömningar. Vi politiker, som i demokratiska val fått väljarnas förtroende, har ett alldeles särskilt ansvar att klart och tydligt argumentera för tolerans och öppenhet. Rasism och främlingsfientlighet kan aldrig lagstiftas bort. De måste slås tillbaka med fakta och argument i en öppen debatt. Även i vårt land har vi den senaste tiden fått se flera exempel på ytterligt allvarliga våldshandlingar och attentat riktade emot flyktingar och flyktingförläggningar. Dessa attentat kunde mycket väl ha fått ännu allvarligare följder än vad som har blivit fallet. Polisen och andra rättsvårdande myndigheter måste med bestämdhet medverka till att dessa handlingar beivras. Samhället måste klart visa att det ytterst allvarliga i sådana handlingar inte förringas eller tolereras. , som lämnade sitt delbetänkande i september 1991, föreslog att den som deltar i eller lämnar stöd åt en sammanslutning som ägnar sig åt rasistisk förföljelse genom att ligga bakom eller uppmana till brott med inslag av våld, hot eller tvång skall kunna dömas för organiserad rasism och straffas med böter eller fängelse upp till två år. Detsamma skall gälla den som bildar en sådan sammanslutning. Utredningen föreslår också att rasistiska motiv eller rasistiska inslag i brott skall utgöra en allmän straffskärpningsgrund. Efter det att betänkandet har remissbehandlats kommer regeringen att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att hindra rasistisk verksamhet. Den nämnda utredningen arbetar för närvarande med frågan om lagstiftning mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Enligt direktiven skall utredningen lägga fram ett lagförslag eller -- som ett alternativ eller komplement till lagstiftning -- föreslå hur frågan skall kunna lösas genom kollektivavtal. Arbetet i denna del kan förväntas bli avslutat under första delen av år 1992. Regeringen avser att därefter lägga fram ett förslag som syftar till att det inte längre skall vara möjligt att diskriminera människor i arbetslivet på grund av etnisk härkomst. Gudrun Schyman tar också upp frågan om arbetstillstånd för asylsökande. I regeringsförklaringen sade vi att asylsökande skall ges rätt att ta tillfälliga arbeten. Den föregående regeringen tillsatte i september en utredning som fick till uppgift att pröva under vilka förutsättningar och på vilka villkor asylsökande bör få arbete medan de väntar på beslut om uppehållstillstånd. Utredaren skall bl.a. ta ställning till om vissa asylsökande bör undantas från skyldigheten att ha arbetstillstånd eller om någon form av temporära arbetstillstånd bör införas. Utredningen skall enligt sina direktiv vara färdig senast den 30 juni 1992. Min avsikt är att i vissa avseenden ändra direktiven och påskynda detta arbete. Skolan skall, enligt min och regeringens uppfattning, skapa respekt för och vidareutveckla demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande. En viktig uppgift för skolan blir att understryka alla människors lika värde oavsett kön, religion eller etnisk tillhörighet samt att aktivt motverka tendenser till främlingsfientlighet och rasism. Ansvaret för att främja aktningen för varje människas egenvärde åvilar enligt skollagen all personal i skolväsendet. Samtidigt varken kan eller får skolan lämnas ensam i denna uppgift. Framför allt föräldrarna, men naturligtvis också andra vuxna som barn och ungdomar kommer i kontakt med, måste ta sitt ansvar. Inte minst vi folkvalda måste våga angripa dessa problem och vidta de åtgärder som krävs. Det gäller såväl allmänt beträffande opinionsbildning som att skapa tydliga lagar och andra regler som undanröjer så mycket som möjligt av grogrunden för den propaganda som främlingsfientliga grupper sprider. Enligt min uppfattning måste arbetet i skolan vara tålmodigt i syfte att på lång sikt öka toleransen och påverka normer och attityder. Risken är stor att insatser inom detta område annars blir ytliga och fragmentariska. Riksdagen beslöt 1985 att undervisningen skall präglas av ett interkulturellt synsätt. Enligt den av skolöverstyrelsen utförda nationella utvärderingen av skolan föreligger vissa brister och problem på detta område. Jag utgår ifrån att skolverket noggrant följer utvecklingen. I arbetet med en ny läroplan kommer frågan om ett tydliggörande av målen för skolan vad gäller bl.a. etik och humanism att behandlas. Liksom Gudrun Schyman är jag mycket oroad för att en stor andel ungdomar med invandrarbakgrund går ut ur skolan utan fullständiga betyg. Orsakerna till detta måste analyseras. För elever med invandrarbakgrund gäller att mer än 20 % av dem som lämnade grundskolan saknade ett eller flera betyg. De vanligaste orsakerna är, enligt SÖs rapport 1991:14, att eleven haft anpassad studiegång, hög frånvaro och att undervisning i ämnet kolliderat med undervisning i hemspråk och/eller svenska som andra språk. För många ungdomar, med i vissa fall mycket bristfällig skolunderbyggnad, som kommit till Sverige under högstadietiden är det självfallet också svårt att få samma kunskaper som andra ungdomar. Regeringens ambition är att höja kvaliteten på skolans alla stadier. Detta gäller självfallet för alla elever. Det är därför viktigt att alla elever deltar i all obligatorisk undervisning i skolan. Också utanför skolan där barn och ungdomar möts är humanism och människovärde viktiga att värna. Opinionsbildning mot främlingsfientlighet måste därför bedrivas på flera håll, inte minst i samband med de aktiviteter som barn och ungdomar utövar på sin fritid. Herr talman! Främlingsfientlighet och rasism måste alltid bekämpas med flera medel. Detta ser den nya regeringen som en av de viktigaste uppgifterna när Sverige nu står på tröskeln till ett gemensamt Europa, ett Europa som sedan länge oåterkalleligt är ett mångkulturellt Europa, där människor med olika kultur, tro och hudfärg skall leva som goda grannar och medborgare i öppenhet och respekt för varandra.

Herr talman! Jag skall be att få tacka Birgit Friggebo för svaret. Jag vill börja med att konstatera att jag är övertygad om att vi är mycket överens i grunden om dessa frågor och i synen på att detta är mycket viktiga frågor som måste tas upp till ytan nu och diskuteras öppet och offentligt av så många som möjligt och att vi befinner oss i ett allvarligt läge. Detta har ett brett stöd även utanför riksdagen. Vi har i dag kunnat läsa i tidningarna och höra på radion om en stor nationell samling mot rasism och främlingsfientlighet. Detta tycker jag att man tacksamt skall notera. Jag är inte belåten med interpellationssvaret. Jag tycker att det saknas konkreta åtgärder och förslag. Utifrån den allvarliga situation som vi faktiskt befinner oss i är det ett i många avseenden lamt svar som visar på för litet handlingskraft. När det gäller fråga nr 1 om kriminalisering av organiserad rasism har jag tagit del av betänkandet och förslag som nu är ute på remiss. Och jag undrar naturligtvis om regeringen stöder de förslag som förs fram där om att kriminalisera denna typ av organisationer. Om regeringen gör det, vilket jag hoppas att den gör, finns det all anledning att gå till verket fort. Denna lagstiftning skulle kunna användas i dag t.ex. mot organisationen VAM, vitt ariskt motstånd, som såvitt jag förstår skulle falla mycket väl inom ramen för denna typ av lagstiftning. Jag anser att det i detta läge är mycket angeläget att skynda på detta arbete och att inte låta det dra ut på tiden för mycket. Jag skulle vilja fråga om regeringen stöder förslagen och om regeringen i så fall är beredd att skynda på detta. Svaret på min fråga nr 2 om lagstiftning mot etnisk diskriminering är såvitt jag förstår ja. Det är bra. Detta är nämligen ett förslag som har förhalats länge av den tidigare regeringen. Det lades fram ett förslag redan 1983, och det lades fram ett nytt förslag 1989 av den dåvarande diskrimineringsombudsmannen. Det är därför bra att man nu vill göra slag i saken. Sedan är vi väl överens om att en lagstiftning i och för sig inte löser dessa diskrimineringsproblem utan att det måste till ett samlat åtgärdsprogram som börjar mycket tidigare. När det gäller min fråga nr 3 om arbetstillstånd för asylsökande har jag också tagit del av den förra regeringens tillsatta utredningsdirektiv. Jag uppfattar dem som mycket negativa. De andas någon form av känsla av att härtill är jag nödda och tvungen, och de uttrycks i mycket negativa ordalag. Jag skulle vilja fråga i vilket avseende som man nu planerar att ändra direktiven och påskynda detta arbete, om direktiven kommer att bli mer positivt hållna, vilket jag hoppas. Mina frågor nr 4 och 5 berör skolans område. I denna del tycker jag att interpellationssvaret är mycket allmänt hållet. Det är mycket allmänna fraser i vackra ordalag men mycket litet av konkreta förslag och åtgärder. Detta är kanske det viktigaste området just nu att ta tag i, dvs. vad som händer på skolans område, inte minst mot bakgrund av valet, då en del rasistiska organisationer fick nästan 10 % av rösterna i skolvalet i en del skolor. Det är då inte tillräckligt att säga att man utgår från att skolverket nogrant följer utvecklingen eller att den nya läroplanen kommer att tydliggöra målen när det gäller etik och humanism. I detta sammanhang måste något göras genast. Jag anser att läget är sådant att man måste ifrågasätta om statens ansvar för behandlingen av dessa frågor inte skall utvidgas till att också gälla skolans område och inte bara själva flyktingmottagningen, de asylsökande och upphållstillstånden. Detta är ju en kommunal angelägenhet i dag, men kommunerna saknar möjligheterna, pengarna och kompetensen, skulle jag vilja säga. Lärarna i skolan är inte utbildade och har inte kunskap om detta. Jag tycker att man skulle göra någon form av insats på nationell basis och i varje skola och i varje klass under en period redan under hösten ha en intensiv information och utbildning om dessa frågor. Då får man ta in folk utifrån. Man får vända sig till Amnesty, till asylkommittén och till flyktingar i Sverige och ta i anspråk alla krafter som står till buds för att föra diskussioner och möta denna våg av främlingsfientlighet. Jag hade hoppats att svaret skulle innehålla besked om att regeringen nu skulle sätta in ett stort åtgärdsprogam redan under hösten för att bemöta dessa angrepp som presenterats. Men jag hoppas att jag kan få några sådana positiva svar om att man från regeringen planerar något mer än att bara passivt följa utvecklingen och förvänta sig att skolan skall klara av detta själv. Jag tror inte att den gör det. Även beträffande invandrarungdomarnas dåliga skolbetyg och deras möjligheter att hänga med i skolan behövs det extra stöd. Jag tror att man får föra en diskussion om att kommunerna skall tillföras extra stöd både i form av pengar och i form av personer för att klara detta. Om dessa ungar ramlar ut ur skolan går de med stor sannolikhet en kriminalitet till mötes, och sedan är cirkeln sluten. Då är vi tillbaka i främlingsfientligheten.

Herr talman! Låt mig inleda med att fördöma de, om inte terroristdåd -- man skall väl vara försiktig med orden -- så i varje fall, ligistdåd som tyvärr har inträffat alltför många gånger i vårt land under de senaste åren mot framför allt asylförläggningar. Herr talman! Det är min bestämda uppfattning att människor -- oavsett om man är brun, gul, svart eller vit -- skall bedömas på samma sätt. Det är inte efter sitt utseende eller sin hudfärg som man skall bedömas, utan man skall bedömas utifrån sitt agerande. Jag kan förstå att det är fruktansvärt för en liten mörkhyad jugoslavisk flicka som i skolan går segrande ur en diskussion eller som vinner en tävling att sedan av den som har förlorat bli kallad för svartskalle. Det måste vara fruktansvärt för ett barn att behöva uppleva någonting sådant. Jag hoppas att vi alla tillsammans skall kämpa för att situationer av det slaget blir färre och färre, så att de till slut över huvud taget inte förekommer här i Om man vill kritisera flyktingpolitiken -- och det kan man ha vissa skäl att göra -- skall man aldrig kritisera enskilda asylsökande eller flyktingar. Om man skall kritisera skall man alltså kritisera de politiker som har beslutat om den situation som vi har i dag. Jag tycker faktiskt, herr talman, att det senaste valet visade på något i den riktningen. För samtliga tre partier som här i riksdagen mycket skarpt kritiserade den s.k. 13 decemberöverenskommelsen -- det är inte säkert att det är den som är orsaken till att det gick dåligt i valet -- blev valresultatet mycket dåligt. Det talas här om att högerextremister har fått ett ökat stöd i skolvalen, och det kan stämma. Men jag tror att det litet grand är fråga om en plojverksamhet. Det är trots allt så, herr talman, att rösträtten i Sverige gäller från det att man är 18 år gammal. Den gränsen har satts i förhoppning om att människor i den åldern är litet klokare och gör andra värderingar och överväganden innan de lägger sin röst på ett visst parti. Det är väl helt klart, och även dokumenterat, att de partier som är extremt invandrarfientliga inte har haft några som helst framgångar i det riktiga valet, och det är väl ändå det som måste mätas. I debatten talas det också om att ungdomars förståelse för den svenska flyktingpolitiken har minskat under senare år. Men det är alltid svårt att bedöma undersökningar av det slaget. I den svenska debatten har man svårt att skilja mellan äpplen och päron -- dvs. mellan invandrare och flyktingpolitik. Nämnda iakttagelser vad gäller ungdomar är inget att förvånas över. I våras tog jag del av en stor undersökning publicerad i flertalet tidningar. Av denna undersökning framgår att stödet för flyktingpolitiken kraftigt har minskat under de senaste åren. Ytterst intressant att notera är det faktum att inte ens de partier som i Sveriges riksdag kraftigt vill liberalisera flyktingpolitiken fick en majoritet av sina sympatisörer med sig -- tvärtom. Gudrun Schyman refererade i sin interpellation till vad docent Charles Westin säger. Teoretiskt är han säkert mycket mera välutbildad och kunnig än jag. Men jag tror att han har fel när han säger att ett av de avgörande skälen till dagens attityder mot flyktingpolitiken skulle vara att en stor majoritet av 1989. Jag tror inte att det är så. Så vill jag ta upp ett område som kanske är litet besvärligt. Av de utlänningar som har beviljats asyl i Sverige under de senaste åren är en minoritet flyktingar enligt Genèvekonventionens definition. Många av de andra -- och det är bara att kontrollera med internationella flyktingexperter eller med FNs flyktingkommissarie -- är ekonomiska eller sociala flyktingar. Jag förstår, herr talman, dessa människor mycket väl. Kan man lämna en eländig ekonomisk och social tillvaro för att få det bättre tar man den chansen. Det förstår jag alltså. Men det har icke ett dyft med politiskt flyktingskap att göra. Svenska folket blir ju dagligen i media itutat att ekonomin i Sverige aldrig har varit så dålig som den är nu, att det aldrig har varit så många människor som nu som har löpt risk att bli utan arbete och att det aldrig har varit så många ungdomar som nu som i storstäderna löpt risk att bli utan bostad. Att i det läget förespråka en liberalare asylpolitik, som till största delen innebär att människor som är ekonomiska eller sociala flyktingar skall få komma hit i större omfattning, tror jag är orsaken till att svenska folket i hög grad har svårt att förstå den nuvarande flyktingpolitiken. Till sist, herr talman, en annan sak. Egentligen har jag mycket att säga, men taletiden räcker inte till för att ta upp alla saker. Vi har i dag i Sverige en debatt om flyktingar och om asylpolitik. Minsta lilla kritik mot liberaliseringar gör att man placeras i facket rasister. Det är väl inte fel att kritisera. Men fortsätter man med den typen av politik blir debatten mycket besvärlig här i Sverige.

Herr talman! Den interpellation angående åtgärder mot främlingsfientlighet som Gudrun Schyman har framställt är i allra högsta grad värd en debatt. De signaler som nu i undersökningar och på annat sätt så klart ljuder om ökad intolerans mot invandrare måste tas på djupaste allvar. Terroristdåd mot flyktingförläggningar och det ökade stödet för extrempartier med invandrarfientlig inställning är bevis på att vi i Sverige inte klarat av flyktingpolitiken på ett helt tillfredsställande sätt. Sverige skall vara präglat av tolerans och öppenhet när det gäller att hjälpa flyktingar och invandrare. Därför gäller det att analysera orsakerna till att främlingsfientligheten nu tycks öka och dessutom bli hätskare. De frågor som Gudrun Schyman ställer angående lagstiftning mot etnisk diskriminering, angående kriminalisering av rasism och angående stöd åt rasism är naturligtvis relevanta och kan med fog ställas. Delvis har de också besvarats här av bostadsministern. Samma sak gäller givetvis frågan om lagstiftning mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Svaren borde vara givna. Alla människor är lika mycket värda och skall därför behandlas likvärdigt. Det som folk med invandrarfientlighet i allmänhet retar sig på är att flyktingar och invandrare erhåller pengar för sitt uppehälle utan motprestation. Oftast tror man dessutom att det rör sig om betydligt större summor än vad det i själva verket är fråga om. Från human synpunkt med avseende på invandrare och flyktingar som i de allra flesta fall mår dåligt av att gå sysslolösa, men också från en rent psykologisk aspekt med avseende på den svenska allmänheten, vore det önskvärt att asylsökande får rätt till åtminstone tillfälliga jobb under väntetiden. Även om det i nuvarande lågkonjunktur kan vara känsligt med större konkurrens om jobben borde reglerna ändras så, att asylsökande kan få ta jobb eller verka i tillfälliga verksamheter. Jag tror att vi på sikt vinner på att en sådan förändring snarast genomförs. Herr talman! De frågeställningar som jag nu har talat om och som Gudrun Schyman aktualiserat är akuta och viktiga. Tyvärr räcker det, enligt min mening, inte med enbart dessa åtgärder. Det finns djupare frågor som bör ställas och som i görligaste mån bör besvaras. Åtgärder bör också vidtas. Delvis har bostadsministern och även Gudrun Schyman i dagens debatt kommit in på dessa frågor. Vad beror den ökande främlingsfientligheten egentligen på? Hur uppkommer den, och hur kan man avstyra den? Frågorna är inte lätta att besvara, och några entydiga svar kan knappast ges fullt ut. Det är desto viktigare att ta itu med dem och finna så bra lösningar som möjligt. Några funderingar kan föras till torgs: I Sverige har vi i flera decennier eftersatt etik och moralfrågor. Skolans strävan efter att vara värdeneutral i religiösa frågor har också lett till en uttunning av undervisningen i etik och moralfrågor. Ingen har fått pådyvlas en uppfattning som på något sätt skulle kunna anses som religiöst betingad. Detta är enligt min mening ett felaktigt och alltför räddhågset synsätt. Efter sådd kommer skörd, och om man inget sår kommer ogräs. Skolan skall inte bara lära, utan också fostra för livet. Detta gäller också förskolan. Vårt västerländska kulturarv, de kristna grundvärderingarna och den kristna etiken, är givetvis den grund som skola och förskola bör fostra efter. Detta förebygger bl.a. rasism, men också en rad andra negativa företeelser i samhället. En annan företeelse som kan ha betydelse för ökningen av sådana destruktiva verksamheter som har blivit allt vanligare i Sverige, och som utan moraliserande förtecken bör kunna diskuters, är äktenskapens minskade genomsnittliga varaktighet. Den lilla trygga familjegemenskapen har under de senaste decennierna blivit i genomsnitt allt kortvarigare och allt mindre trygg. Många barn upplever svåra slitningar i dessa sammanhang och kan i sin rotlöshet söka sig till t.ex. rasistiska grupper. Utan att, som jag tidigare sade, lägga moraliserande aspekter på detta förhållande, kan man åtminstone ställa frågan om inte de alltmer splittrade familjeförhållandena kan påverka barns och ungdomars innersta på sådant sätt att rasism, nynazism och andra icke önskvärda företeelser får grogrund och kan slå rot. Jag tror att det är viktigt, för att ''mota Olle i grind'', att vi vågar diskutera ökad främlingsfientlighet, och för den delen även andra destruktiva samhällsföreteelser, också utifrån denna typ av synpunkter.

Herr talman! Vi har väl alla med stor oro sett hur tendenser till ökad flyktingfientlighet breder ut sig i vårt land. Jag delar helt invandrarministerns åsikt om att det är viktigt att vi, som ändå har fått allmänhetens förtroende att sitta här i Sveriges riksdag, klart och öppet deklarerar: Detta tolererar vi inte. Vi måste naturligtvis arbeta för en ökad öppenhet och för en ökad förståelse. Människor som har flyktingskäl skall naturligtvis tryggt kunna finna en fristad i vårt land. Detta tycker vi är självklart. Det är dystert att notera att en begynnande rasism är på gång också i vårt land, även om vi inte hade trott det. Vad gör vi då? Jag anser att invandrarministern har redovisat en ganska fin katalog över regeringens goda ambitioner på detta område. Jag delar helt åsikten om att rasism och främlingsfientlighet aldrig kan lagstiftas bort. Den rätta känslan måste finnas i våra hjärtan. Men självfallet är det också viktigt med de lagar och de signaler som vi ger från detta hus. Utredningen om etnisk diskriminering i arbetslivet är nu föremål för remissbehandling, och jag skall inte föregripa den debatten. Men när det gäller förbud mot rasistiska organisationer tror jag verkligen att det finns skäl för oss att fundera över om vi inte då kommer ur askan i elden. Gör vi inte ont värre genom att helt förbjuda dessa organisationer? Jag har faktiskt den åsikten. Jag har gjort tolkningen att vi i denna kammare har varit relativt överens om den saken. Jag är alltså mycket, mycket tveksam till en sådan lagstiftning. Jag har ganska många års erfarenhet av flyktingfrågor och invandrarpolitiska frågor, efter arbetet i socialförsäkringsutskottet. Jag skulle vilja säga några saker som jag tror är viktiga för att vi skall få en ökad förståelse för invandrar och flyktingpolitiken. Först och främst gäller att vi har så klara och entydiga regler som möjligt för vilka som är flyktingar och vilka som inte är det. Jag anser att flyktingkonventionen är en god grund, men den är av gammalt datum och bör naturligtvis moderniseras på något sätt. Där är det svårt att ange en klar färdriktning, men vi menar att vi måste samordna vår flyktingpolitik med övriga Europas. Jag har tolkat det så att det också är den nuvarande regeringens åsikt. Begreppet konventionsflykting kan utgöra en grund, men dessutom bör vi ha en liberal och generös bedömning. Jag tycker att det som framkom i den utredning som låg till grund för en proposition, som sedermera inte lades fram, där man säger att ''där det uppenbart strider mot humanitetens krav att en människa inte fått stanna här'' är den komplettering som behövs. Däremot är jag mycket tveksam till att helt återgå till de gamla bestämmelserna. Det vill jag gärna säga redan nu. En mycket god information till kommuner och även till allmänheten är viktig. Där har förvisso skett en hel del på senare år. Det har förekommit många missförstånd genom att invandrarverket alltför snabbt har vidtagit vissa åtgärder, lagt ut flyktingförläggningar osv. Men det har hänt mycket, och vi skall gå vidare på den vägen, tycker jag, och verkligen ge människor en god information om vilka regler som gäller. Tala om vad asylbidraget innebär, och att det absolut inte rör sig om de väldiga summor som framkommer i debatten! Det är rena missförstånd. Vi har också redan åstadkommit att de flyktingar som kommer ut i våra kommuner får lån i stället för bidrag. Jag tror också att undvikande av särbehandling av invandrare är viktigt. Jag tänker på vissa bedömningar som har gjorts i domstolarna, där man har dömt mildare för att den åtalade har varit invandrare och haft en annan kultursyn. Jag tror att detta är ägnat att skapa fientlighet. Det är viktigt att svensk lag får gälla i Sverige, och att särbehandling skall undvikas så långt möjligt är. Det är sådana saker som är grogrund till fientlighet, enligt min erfarenhet. Rätten till arbete för asylsökande tror jag är en viktig åtgärd. Det är en sak som vi har framfört från vårt parti i många år och som nu tycks vara på väg att förverkligas. Tyvärr är det nu mycket ont om arbete, men principen måste vara riktig, att man inte tvingar människor in i bidragsberoende. Här måste vi också förklara för människor att som lagarna för närvarande är utformade har de asylsökande inte rätt att arbeta. Man tittar snett på dem för att de bara uppbär bidrag. Men det är vi själva som har skapat de lagarna. Att man får arbeta på förläggningarna är mycket viktigt, att man inte tvingas till passivitet. Människor vill jobba. Jag vet det av erfarenhet. Man vill inget hellre än att på något sätt bidra. Jag vet också att det förekommer mycket mer sådant nu. Till sist skulle jag vilja säga att jag blev glad när jag i dag hörde radions Klarspråk. En elev sade: Vi vill gärna vara med och hjälpa till. Se till att vi får studiedagar i skolan där vi verkligen tar upp de här frågorna. Tillsammans med hemmen och skolan och med tillvaratagande av elevernas egna ambitioner, de finns förvisso i stor utsträckning, skall vi nog komma en bra bit på väg när det gäller att motarbeta den flyktingfientlighet och rasism som, jag säger det återigen, vi i Sveriges riksdag på alla sätt måste bekämpa.

Herr talman! Till att börja med vill jag instämma med flera av de tidigare talarna och säga att det var utomordentligt bra att Gudrun Schyman framställde den här interpellationen. Interpellationen har blivit än mer aktuell medan den har legat och väntat på svar. Frågan om att bekämpa rasism och främlingsfientlighet är i dag en av de viktigaste frågorna att diskutera i denna kammare. Även om kampen måste föras på flera fronter -- jag skall senare återkomma till det -- skall vi ha klart för oss att rasismen i sig är en politisk ideologi som måste bekämpas med politiska medel av politiker. Det är oehört viktigt att vi i parlamentets kammare visar enighet omkring rasism. De politiska partiernas företrädare måste gemensamt ta avstånd samt visa beslutsamhet och en vilja att pröva de politiska instrument som finns till förfogande. Det första man då tänker på är just lagstiftning. Efter det att kommissionen mot främlingsfientlighet och rasism hade föreslagit ett par lagstiftningsåtgärder, kom det i gång ett utredningsarbete som nu fortskrider. Jag noterar att också Birgit Friggebo nu deklarerar att detta arbete kommer att fullföljas av den nya regeringen. Det är alldeles utmärkt att så sker. Det finns all anledning att när det gäller lagstiftning mot rasistiska organisationer hysa tveksamhet om hur denna lagstiftning skall utformas och hur effektiv den kan bli. Lagstiftningen får inte utformas så, att den i själva verket slår tillbaka och så att säga gör självmål. Det är ett grannlaga arbete att överväga en sådan lagstiftning. Jag hoppas att remissbehandlingen går snabbt, så att vi snart kan få ett förslag. Jag skulle bli glad över att få ytterligare ett förtydligande på den här punkten. Gudryn Schyman påpekade att de politiska partier som i dag är representerade i regeringen har haft olika uppfattningar om huruvida det skall till lagstiftning eller ej. Jag tror att den frågan delvis skär genom de politiska partierna. Detsamma gäller huruvida man kan åstadkomma en effektiv lagstiftning när det gäller diskriminering på arbetsplatserna. Detta med arbete åt asylsökande har blivit en stor symbolfråga. Det har blivit precis som ett trollspö: om asylsökande bara får arbete, försvinner all rasism och främlingsfientlighet. Erfarenheterna från andra länder pekar knappast på detta. Även där är jag beredd att medverka till en prövning av under vilka former man kan tillåta asylsökande att arbeta, om man tror att det hjälper. Jag tror uppriktigt sagt inte att detta kommer att vara någon sorts Columbi ägg, allra minst med den arbetsmarknadssituation som i dag råder. Den dag när de asylsökande får rätt att arbeta kan det tvärtom visa sig att de ändå inte får något arbete. Då kan det vändas emot dem och man kan komma att säga: Titta, nu får de arbeta, men det gör de i alla fall inte. Tyvärr hoppar debatten om främlingsfientlighet och opinionen från tuva till tuva på det sätt som passar. Det finns alltid något annat argument att ta till i stället. Jag har många gånger när jag har varit ute och talat på skolor fått känslan av att man anser att samtidigt som vi politiker naturligtvis har ett stort ansvar är det min tjänsteplikt att tycka som jag gör. Det är viktigt att också andra krafter medverkar i detta arbete. Det två krafter som vi har att förlita oss till är skolorna och folkrörelserna. Jag vill bara understryka det som Birgit Friggebo säger i sitt interpellationssvar, nämligen att skolan inte får lämnas ensam i denna uppgift. Skolan är ganska maktlös om samhället runtomkring, om föräldrarna och om alla andra visar att de har en annan uppfattning än vad skolan står för i dessa frågor. Detsamma gäller när våldet ute i samhället glorifieras, både underhållningsvåld och andra företeelser. Här måste ju skolan få ett stöd från samhället utanför för att det budskap som skolan försöker förmedla skall bli trovärdigt. Den andra kraften är folkrörelserna. Jag kan till min glädje konstatera att det i dag i en av de största dagstidningarna presenteras en omfattande folkrörelsekampanj som ABF har tagit initiativ till. Det bådar gott, och det är precis vad som behövs i dag. Det är även viktigt att de goda krafterna lokalt sluter sig samman och ordnar solidaritetsmöten, fackeltåg och annat. Vi kan inte bara förlita oss till de gamla, stora och etablerade folkrörelserna. Det finns mycket nytt som kan uppstå som en motvikt till de andra krafterna. Herr talman! Till sist vill jag varna för påståendet att det har blivit rumsrent att tala i främlingsfientliga termer och att vara rasist. Bara för att vi säger att det är rumsrent, kan det bli rumsrent. Jag tycker att vi i denna kammare bör vara överens om att det inte är rumsrent att i Sverige i dag uttrycka rent främlingsfientliga eller rasistiska åsikter.

Herr talman! Låt mig först uttrycka glädje över den samsyn som ändå visas beträffande dessa allvarliga problem när representanter för de olika partierna uppträder i Sveriges riksdags talarstol. Jag tycker också att det är glädjande att notera alla de initiativ som nu tas ute i skolor och organisationer och i föreningslivet. Det är viktigt att också vi medverkar till att ge de här signalerna och att vi personligen deltar i de olika manifestationer som nu är i gång. Jag är inte motståndare till lagstiftningen, men avgörande för resultatet är övertygelsen i människornas hjärtan och värderingarna, liksom förankringen hos det svenska folket när det gäller öppenhet och humanism. Det är viktigt att humanismens företrädare blir synliga, att de deltar i protester, informerar, tar debatter och vågar ställa upp, även om det kan upplevas som en snålblåst. Ett litet problem är att vi trots allt inte har särskilt stor kunskap om vilka värderingar och attityder som finns. Det talas om rasism. Ibland tycker jag kanske att man tar med för många människor när man använder begreppet. Det är klart att det finns en hård kärna av människor som är rasister. Men sedan finns andra människor som känner främlingsfientlighet. Det finns många människor som är rädda. Det måste angripas på ett annat sätt, med upplysning, information och ökad kunskap. Jag har på nära håll sett ungdomar som på bara en vecka helt har ändrat uppfattning, när de har fått klart för sig vilken omfattning invandringen har i Sverige, dess kostnader, vilka bidrag och lån som finns och vilka regler som gäller. Från att ha varit aktiva motståndare har de på en vecka ändrat sig, som en omvänd hand. De har upplevt sig vara bluffade när det gäller kunskap och information. Därför är det oerhört viktigt att vi skaffar oss en bättre kunskap om de värderingar som finns: Vad är det människor är rädda för? Vad ligger bakom den ökade främlingsfientligheten? Det är också viktigt att vi inte rusar i väg med ytliga kampanjer av olika slag och tror att vi skall fixa detta om vi skickar i väg litet pengar till föreningslivet osv. Detta är mycket mer grundläggande frågor som har blommat upp under senare tid, men som har sin rot i en utveckling under en längre period. Gudrun Schyman tyckte att svaret inte var så konkret. Jag tycker faktiskt att det är ganska konkret. Vi vet att vi har fört en diskussion tidigare i Sveriges riksdag om de rasistiska organisationerna, där vi har varit inriktade på att vi måste hitta verkningsfulla medel. Utredningsresultatet är inte inriktat på att förbjuda organisationer som sådana utan just personerna som deltar i verksamheten. Det kan vara en elegant lösning. Men låt oss se vad remissinstanserna säger innan vi binder upp oss. När det gäller etnisk diskriminering på arbetsmarknaden har regeringen lovat att lägga fram ett förslag. När det gäller möjligheten att arbeta under väntetiden har jag deklarerat att jag vill snabba upp arbetet och delvis ändra inriktningen. Det handlar om att man på ett tidigare stadium kanske skall få arbeta och att det gäller riktiga arbeten. I direktiven talas det rätt mycket om att man skall ''hjälpa till'' i olika avseenden. När det gäller skolans område är det viktigt med långsiktighet. Jag har pekat på att läroplansarbete pågår, som ju styr uppläggningen av hela vår undervisning på lång sikt. Jag har pekat på de krav på ökad kunskap över huvud taget i skolan som vi vill åstadkomma. Jag har också pekat på att det är viktigt att invandrarbarnen deltar fullt ut i den obligatoriska undervisningen. Jag vill tacka Sten Andersson i Malmö för den inledande deklaration han gjorde. Men sedan började han tala om att skolvalen var ren plojverksamhet och att de vuxna ändå inte hade röstat på dessa partier. Uppgifterna om att 10 % skulle vara rasister var felaktiga. Men det finns skolor där en fjärdedel av eleverna har röstat på dessa partier. Det handlar om ungdomars attityder, att våga göra det, att kunna göra det, vare sig man har gjort det på skoj eller på allvar. Detta har långsiktiga effekter inför framtiden, när dessa ungdomar blir vuxna och skall rösta. Gullan Lindblad tog upp frågan om det s.k. 13 decemberbeslutet. Vad det handlar om är att tillämpa svensk lag. Grunden för de undantagsregler som användes föreligger inte längre. Så sent som i går redovisade invandrarverket att mottagningsförhållandena nu är annorlunda än i december 1989. Därmed har grunden för de särskilda skälen bortfallit. Det handlar då om att återgå till en strikt och fast tillämpning av gällande svensk lag.

Herr talman! Jag delar Birgit Friggebos uppfattning om och glädje över den stora enigheten. Jag vet att det har funnits en mycket stor enighet inte minst mellan våra partier. Det gäller inte minst den senaste frågan om 13 decemberbeslutet. Nu vill jag bara ställa frågan, så att jag får alldeles klart för mig: Är detta beslut nu upphävt, och har direktiv gått till invandrarverket att 13-decemberbeslutet inte längre gäller? Det vore väldigt bra om vi fick ett klart besked här i kammaren om detta och också fick reda på om invandrarverket har uppfattat de direktiven, så att det inte råder något tvivel om det. Många har här diskuterat frågan om kriminalisering och undrat om det är det rätta sättet. Det förslag som justitiekanslern har lämnat, som jag också tycker är bra och väl avvägt, handlar inte om att förbjuda organisationer. Det handlar om att kriminalisera enskildas befattning med särskilt farliga rasistiska sammanslutningar, som inte bara i politiska termer uttrycker sig främlingsfientligt utan som också säger att de med våld är beredda att se till att det de står för skall gå i uppfyllelse. Jag menar att den beskrivningen stämmer in på t.ex. organisationen Vitt ariskt motstånd, som säger att man skall utrota utlänningar med våld. Jag kan inte förstå att vi i det svenska samhället skulle tillåta att människor stöder en sådan organisation genom att vara medlemmar eller ge pengar osv. Det vore verkligen att förvirra begreppen. De delar där jag var otillfredsställd med svaret gällde framför allt skolans område. Jag menar att det i dag saknas möjligheter för skolan att på ett effektivt sätt snabbt gripa sig an dessa växande problem. Skolan har inte kompetensen och resurserna och inte heller utbildningen. Statens ansvar för hur invandrare och flyktingar tas emot och behandlas måste kanske också utsträcka sig till att gälla undervisningen och skolans område, åtminstone under en övergångsperiod, i ett sådant läge som det vi befinner oss i nu. Det läget är så pass extraordinärt att det behövs extraordinära insatser och detta genast, vilket inte står i motsättning till det långsiktiga arbetet, läroplansarbetet osv. Läget är så allvarligt att man måste tänka sig att göra saker som är extraordinära. De resurserna finns inte i skolan. Vi skall naturligtvis delta. Många andra måste delta, vara beredda att åka ut till skolor och prata, att sprida information och kunskaper. Men det behövs något extra för att det skall bli en reaktion snabbt. Jag vill också kommentera det som kds representant sade i debatten om etik och moral och att det har att göra med kristendomen. Jag vill påstå att religionen är en privatsak. Etik och moral är någonting som vi alla skall leva upp till. Att avbrutna äktenskap skulle leda till rasism och nazism tycker jag är att föra diskussionen på tok för långt.

Herr talman! Jag vill inleda med att tacka för de vackra orden i statsrådets beröm för mitt inledningsanförande. Man kan vara oroad över resultatet i vissa skolval. Man jag tror och hoppas att det är en tendens som avtar ju närmare myndighetsdagen ungdomarna kommer. Vi har ju satt upp en myndighetsålder med tanke på att människor då skall ha en bättre möjlighet att bedöma olika politiska riktningar. Herr talman! Det har i debatten talats om att det är viktigt att låta asylsökande komma i arbete så fort som möjligt. Jag har under gårdagen och i morse haft kontakt med invandrarverket. Jag hade nämligen hört att denna debatt har förts i Norge. I Norge har man ändrat tillbaka igen och beslutat att inte låta asylsökande arbeta mer än i undantagsfall. Det sades att det är viktigare att förkorta väntetiderna. Nu har man i Norge en väntetid på sex månader. Det är ungefär vad som gäller i Sverige för avgörande i första instans. I Norge har man provat detta, och resultatet blev inte det avsedda. Herr talman! Det talas om att kriminalisera rasistiska organisationer. Dessa partier har i alla tider varit små och obetydliga i Sverige. De har ofta kunnat räknas på ena handens fingrar. De har varit små därför att de icke har varit förbjudna. Jag är rädd för att om man kriminaliserar och glorifierar denna verksamhet, då ger man den växtkraft och näring på ett sätt som den absolut inte förtjänar. Det är möjligt att Gudrun Schyman läste rätt innantill, men jag fattade faktiskt inte. Hon vill inte förbjuda rasistiska organisationer men förbjuda människor att ta kontakt med sådana organisationer. Är inte en organisation en förening av människor av kött och blod? Det var litet svårt att hänga med där. Sedan tror jag, herr talman, till sist att vi skall vara litet bestämdare i vissa fall. Men ibland blir debatten litet löjlig. I Skånetidningarna debatterades det för någon vecka sedan om det var rasistiskt att kalla negerbollar för negerbollar. Om vi för debatten på den nivån, då är vi losers från början.

Herr talman! Jag tar fasta på Birgit Friggebos uttalande om att vår kunskap behöver förbättras. Det gäller då inte bara i allmänhet, utan det gäller faktiskt också beslutsfattares och myndigheters kunskaper på det här området. Inte sällan åberopas en hel del undersökningar som tidningar och andra gör, och det på ganska lösa grunder. Vi har några stora, väldigt väldokumenterade undersökningar, som gjordes på sin tid av diskrimineringsutredningen. Jag tycker att det vore av värde, om statsrådet tog initiativ till en stor och bred undersökning, så att vi får faktisk kunskap. I förslaget från justitiekanslern sägs att det avgörande är om sammanslutningen kan sägas ha ägnat sig åt förföljelse genom att ha deltagit i eller uppmanat till vissa typer av rasistiska brott, nämligen sådana med inslag av våld, hot eller tvång. Sedan har han ett förslag om straffskärpningsgrund. Jag tycker att det förslaget från justitiekanslern är väl avvägt, och det ligger bra inom ramen för vad man kan ha med i brottsbalken. På möten där man har diskuterat rasismen har jag många gånger hört sägas att det s.k. Luciabeslutet den 13 december 1989 har haft en negativ effekt när det gäller invandrarfientligheten och rasismen i landet. Man har menat att fientligheten har tilltagit sedan det beslutet fattades, och detta har man då förklarat med att det ansågs innebära en så stor reträtt från samhällets sida i en kritisk situation att det gav vatten på kvarn åt de främlingsfientliga. Jag tror därför att Bengt Westerberg har rätt, när han säger att han är alldeles övertygad om att beslutet ökade fientligheten mot flyktingar. Beslutet var generellt. Det gällde tillbaka i tiden, och det gällde framåt. Det är väldigt viktigt nu, Birgit Friggebo, att det beslutet, som har anknytning till enskilda fall, snabbt förändras så att vi får ett klart besked om att de särskilda skälen som ledde till en restriktivare flyktingpolitik nu är borta. Det är väldigt viktigt i det här läget att det blir klarlagt.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra att vi är överens i de stora övergripande frågorna i uppfattningen rörande rasism och främlingsfientlighet, som invandrarministern här har sagt. Jag tycker också att det är väldigt värdefullt, om vi kan diskutera dessa frågor i den lugna och sansade ton som vi har haft i debatten här i dag. Detta är mycket svåra frågor, och jag tror att det är viktigt att de olika åsikterna får skära sig mot varandra. Jag har ganska många års erfarenhet av flyktingpolitik. Vi kan kanske diskutera vems uppfattningar det är som har blivit accepterade efter hand. Jag skall inte ta upp den debatten, men jag tror nog att de partier som i många många år har arbetat med de här frågorna ändå är de som har lagt fast flyktingpolitiken och uppfattningen hos svenska folket. Det vill jag ha sagt. Jag delar absolut uppfattningen att vi skall använda ordet rasism med sparsamhet. Jag lyssnade vid något tillfälle på ett föredrag av diskrimineringsombudsmannen, där han verkligen ville inskärpa: Lär er att skilja mellan rasism och fientlighet och kanske ifrågasättande, ett främlingskap helt enkelt. Det är väldigt stor skillnad mellan rasism och att vara frågande och kanske fientlig. Men tyvärr är det väl så, herr talman, att det är ren rasim vi har fått se tendenser till på senare tid. Därför är det ytterligt viktigt att den här debatten inte bara äger rum i dag utan att den fortsätter bland dem som är politiskt ansvariga. Inte heller jag tror så mycket på tillfälliga kampanjer, även om de kanske kan vara en liten signal. Däremot sätter jag väldigt stort värde på det enträgna goda arbete som våra organisationer utför, inte minst de fackliga organisationerna när det gäller möjligheten att bereda människor arbete. Jag tänker t.ex. på SACOs fina arbete därvidlag. Jag tänker också på fadderskap och sådana saker, som jag tror är väldigt viktiga. Om svenska familjer lär sig att umgås med våra invandrare, finner man också att det är väldigt mycket vi har att lära och att det är berikande för vår kultur att de har kommit hit. Sedan delar jag uppfattningen att vi skall ha en strikt och fast tillämpning av svensk lag. Vi kan diskutera om det är den något striktare tillämpningen som har gjort att det kommit färre flyktingar -- vad som var hönan och ägget -- men jag skall i dag inte ta upp den debatten. Vad som är viktigt är att vi kommer fram till en gemensam ståndpunkt i de här frågorna, att vi håller en fast kurs i så stor enighet som möjligt i Sveriges riksdag. Det vill jag verkligen understryka.

Herr talman! Jag vill helt hålla med Hans Göran Franck, när han trycker på att våra myndigheter måste beivra brottslighet och rasistiska handlingar. Här vet jag att det finns organisationer, inte minst Röda korset, som har ägnat sig åt att bevaka polismyndigheten. Det har funnits fall där polisen har lagt ner förundersökningen och där någon genom att ligga på har påverkat att den tagits upp igen, och man har sedermera också hittat de skyldiga. Jag tycker att det är alldeles utomordentligt viktigt att varje form av rasistiska handlingar beivras. Jag känner ingen tveksamhet i frågan om att diskrimineringsombudsmannen skall vara kvar. Jag tycker att situationen som den är nu just visar att det är riktigt. Harriet Colliander tar upp en del saker här och påstår att andra partier nu, på några månader, har anslutit sig till Ny Demokratis uppfattningar. Ny Demokrati har i valrörelsen envetet talat om att bidrag skall göras till lån. Andra politiker har suttit med och fattat beslut som innebär att det redan är på det sättet. Riksdagen har redan omvandlat bidrag till lån. Men Ny Demokrati fortsätter kampanjen, trots allt. Att asylsökande skall få arbeta under väntetiden har det förts en enveten kampanj om under åratal här i riksdagen. Nu har vi fått en regering som också tänker genomföra det kravet. Då finns det ingen anledning för Ny Demokrati att komma och slå sig för bröstet för den sakens skull. Vi har kritiserat sättet att ta emot flyktingar, de långa väntetiderna och koncentrationen i flyktinglägren. Nu har vi fått en regering som tänker ändra på dessa förhållanden. Det här är inte någon ny fråga. Ny Demokrati har inte påverkat på det minsta sätt. Jag tycker att det är tvivelaktigt av Ny Demokrati, när man driver dessa sakliga ståndpunkter, som det är väl värt att vidta förändringar i, att kombinera dessa med att tala om ''den stora mängden'' som flödar in och ställer åldringar mot människor som kommer från andra länder. Det är ett försåtligt sätt att bedriva debatten. Det är försåtligt att anklaga alla andra partier för att över huvud taget inte ha intresserat sig för de brister och problem som har funnits i flyktingmottagandet. Maj-Lis Lööw tog upp frågan om arbete. Det är klart att det inte är fråga om något Columbi ägg att få arbeta under väntetiden. Men det rör sig om två saker. Den ena är att de som väntar skall ha möjlighet att få försörja sig, framför allt när de väntar länge. Det sticker i ögonen på det svenska folket att människor inte får försörja sig, och det skapar en grogrund för avundsjuka. Den andra saken handlar om de asylsökandes välbefinnande. Det finns ingenting som är så deprimerande som att få gå länge och vänta och inte få ha något att göra, dvs. att inte kunna få respekt för sitt eget människovärde. Just frånvaron av möjligheterna att få arbete och ha något att göra blir ju ett skäl till att människor sedan får stanna i Sverige. Det är alltså på grund av att de mår så dåligt. Då är det alltså inte de ursprungliga skälen som bedöms utan de senare tillkomna humana skälen. Dessa skäl har alltså framkallats på grund av att människor mår dåligt. Karin Israelsson läste högt ur invandrarverkets alldeles utmärkta informationsmaterial Överlagda lögner. Här finns det på ett mycket enkelt sätt tillgång till de allra flesta argument man behöver när man möter olika lögner beträffande invandrare och invandringspolitiken. Jag rekommenderar verkligen att detta material sprids i vida kretsar. Materialet är enkelt och lättförståeligt och dessutom sant. Gudrun Schyman och Hans Göran Franck tog upp det så kallade Luciabeslutet. Beslutet är ännu inte upphävt. Det kommer att upphävas under den närmaste tiden -- förhoppningsvis under december månad. Det kräver en viss förberedelsetid att återgå till den normala ordningen att tillämpa svensk lag strikt och med en fast praxis. Jag tror att decemberbeslutet har spelat en större roll när det har gällt legitimiteten att uttrycka främlingsfientliga åsikter än vad det har gjort för de faktiska besluten i de enskilda ärendena. Jag är alldeles övertygad om att det inte var den tidigare regeringens, och inte heller Maj-Lis Lööws, avsikt med beslutet. Men jag tror att det är den effekt som beslutet har haft. Det är därför av utomordentligt stor betydelse att vi återgår till den normala ordningen och att vi klart uttrycker att vi i detta demokratiska och öppna samhälle inte tolererar rasism och främlingsfientlighet.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har svårt att hänga med när jag talar i talarstolen. Det går bra att läsa snabbprotokollet. Men det går också bra att läsa det betänkande vi talar om, Organiserad rasism, där det finns ett förslag om att kriminalisera enskilda personer som stöder organisationer som med våld vill genomföra rasistiska och främlingsfientliga idéer. Det finns en vits i detta. Skälet är att om organisationer förbjuds går de kanske under jorden, och då blir organisationerna svårare att hantera. Läs betänkandet i stället för att stå här och argumentera om förslag som inte ens har väckts. Etik handlar om rätt och fel, Kjell Eldensjö. Moral handlar om hur vi omsätter detta i praktiken. Det har ingenting med religion att göra. Det är en privatsak vilken religion man utövar. Jag respekterar alla som utövar en religion, t.ex. kristendomen. I ett mångkulturellt samhälle, som vi alla säger oss tala för, får vi väl också acceptera att människor utövar olika religioner. Man skall inte blanda ihop begreppen. 13 december-beslutet är ännu inte upphävt, Birgit Friggebo. Det var bra att få ett besked. Det har ju florerat olika besked i debatten. Min fråga är naturligtvis varför beslutet ännu inte är upphävt. Så sent som i våras hade vänsterpartiet och folkpartiet en gemensam reservation i konstitutionsutskottet där vi sade att beslutet saknar laglig grund. Jag förstår då inte varför folkpartiet nu i regeringsställning inte omedelbart upphäver detta beslut som saknar laglig grund. Det är för mig en gåta. Det vore bra att få besked om varför det är så. Jag har också tagit upp frågor som rör skolans område. Det är fler i debatten som har tagit upp frågan om den oro vi alla har för att skolan inte klarar den situation som råder just nu. Det råder brist på resurser och kompetenta lärare. Det behövs människor utifrån som kommer in i verksamheten. Det behövs ett organiserat motstånd i skolorna nu, redan under hösten. Jag tycker att regeringen också skall bidra till att det kommer till stånd. Det är fråga om att ta ansvar och inte bara skjuta över problemen på kommunerna eller hänvisa till det långsiktiga arbetet. Det långsiktiga arbetet behövs också, men det behöver även uppmärksammas att det råder en särskild situation i dag i vårt samhälle. Det här gäller alla folkrörelser och oss alla som kommer att delta i olika manifestationer. Det behövs också signaler från regeringen, att regeringen känner ett ansvar som man är beredd att ta och att man är beredd att gå ut i skolorna och genomföra en särskild motkampanj redan under hösten.